Herr talman! Jag är imponerad och tacksam över att få tala inför denna stora och intresserade samling kammarledamöter. Lagutskottets betänkande 36 innehåller förslag om ny lag om företagshypotek. Syftet med lagen är att tekniskt förbättra företagsinteckningarna och göra dem mera praktiskt användbara. Vidare innehåller betänkandet förslag om ny möjlighet för en fastighetsägare att avskilja en fastighets industritillbehör från fastigheten. Betänkandet innehåller alltså nyheter, radikala nyheter. I allt väsentligt har emellertid utskottet kunnat bli enigt. Jag skall därför blott kommentera den motion som moderata samlingspartiet väckte vid förra riksmötet och som föranlett reservation 2, som är fogad till betänkandet. I början av 1970-talet infördes i Sverige en ny ordning för förmånsrätt mellan fordringsägare i händelse av konkurs — en ny lag som ersatte handelsbalkens 17 kap. , vilket hade sitt ursprung så långt tillbaka som i 1734 års lag. Den nya prioritetsordningen inplacerade traditionellt lönefordringar i en hög förmånsrättsställning. Man kallar det allmänt för löneprivilegiet. Något år efter införandet av den nya förmånsordningen tillkom i Sverige också ett statligt skydd för lönefordringar — till en början begränsat till tre basbelopp, och sedermera höjt till fem basbelopp. Under mitten av 1970-talet infördes i Sverige som alla vet en ny arbetsrättslagstiftning, som bl.a. innebar att i lagen om anställningstrygghet arbetsgivarna ålades en längre uppsägningstid för anställda i händelse av nedläggning av rörelsen. Det innebar att företagen fick en ganska betydande ökning av en latent löneskuld, och man började räkna med att företagen sammantaget hade ända upp emot halva årslönesumman som latent löneskuld. Detta innebar i sin tur att företagsinteckningarna, som i lagen hade inplacerats efter lönefordringarna, fick en ur bankernas synpunkt sämre förmånsställning. Bankerna hemställde därför hos regeringen i mitten av 1970-talet om en omreglering av den här frågan. Efter en överraskande kort beredning var också riksdag och regering beredda att omformulera sitt ståndpunktstagande. Det skedde bl.a. mot bakgrund av att staten påtog sig en högre grad av skydd för lönefordringarna. Lönefordringarna gavs alltså en statlig lönegaranti upp till tolv basbelopp. Det innebar att konkursförvaltare kunde bedriva rörelse under sex månader efter konkursutbrottet. Samtidigt placerades företagsinteckningarna i en mycket framskjuten ställning. Den vidtagna förändringen fick en mycket synlig effekt, nämligen den att den statliga kostnaden för lönegarantin mellan 1975 och 1982 steg med multipeln 33. Det blev alltså 33 gånger dyrare för staten att fylla den statliga lönegarantin än det hade varit. Detta är ett av skälen till att vi moderater menar att det bör företas en översyn av förmånsordningen och inplaceringen av löneprivilegiet. En annan fråga som delvis har funnit sin lösning i ett rättsfall i högsta domstolen från 1982 gällde det förhållandet att den produktion som förekom i konkursbona, med hjälp av den statliga lönegarantin, ledde till en värdeökning. Det gällde att bestämma vem denna skulle tillfalla — företagsinteckningshavarna eller konkursmassan i stort. Dessa båda förhållanden tycker vi utgör en utomordentlig anledning till att nu företa en genomgripande översyn av dessa frågor. Därtill kommer att lagutskottet redan tidigare av regeringen hade beställt 'en översyn av skatteprivilegiets inplacering i förmånsrättsordningen. Vi har i reservation 2 upprepat dessa synpunkter från den moderata partimotionen. Jag hemställer, herr talman, om bifall till reservation 2.

Herr talman! Lagutskottet har tidigare år behandlat praktiskt taget endast lagstiftningsfrågor. För första gången har nu vårt utskott haft till uppgift att bereda frågan om lokalisering av en ny statlig myndighet. Det gäller den föreslagna centralmyndigheten för företagsinteckning, vilken regeringen och lagutskottets majoritet vill förlägga till Malmö, medan arbetsmarknadsutskottet enhälligt uttalat sig för lokalisering till skogslänen. Vi tre reservanter i lagutskottet vill med anledning av arbetsmarknadsutskottets bedömning och väckta motioner lokalisera myndigheten till Sundsvall. Förslaget om en lag om företagshypotek innebär att företagsinteckningar i framtiden blir rikstäckande, i stället för att som hittills endast omfatta ett företags verksamhet inom ett län. I och med detta är det motiverat med en central inskrivningsmyndighet. Jag skall i mitt anförande endast behandla lokaliseringsfrågan. Under utredningsarbetet förutsattes att den nya myndigheten skulle lokaliseras till Stockholmsområdet. ”Enligt min uppfattning talar både personalpolitiska och statsfinansiella synpunkter för att den centrala inskrivningsmyndigheten anknyts till Stockholms tingsrätt. Jag anser därför för egen del att en sådan lösning är den lämpligaste.” IT årets budgetproposition kunde man däremot finna följande uttalande av justitieministern: ”Jag har nyligen i en lagrådsremiss föreslagit att en ny lagstiftning om företagshypotek skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1985. Lagstiftningen förutsätter att en central, ADB-stödd registermyndighet inrättas. Avsikten är att denna skall knytas till Malmö tingsrätt.” Regeringen hade alltså ändrat sig från september till december i fjol. I och för sig var det glädjande att regeringen funnit det möjligt och lämpligt att förlägga den nya myndigheten utanför Stockholmsområdet. I motion 2193, som jag väckte under den allmänna motionstiden, anknöt jag till detta och yrkade att den centrala inskrivningsmyndigheten — främst av regionalpolitiska skäl — skulle lokaliseras till Sundsvall. I mitten av mars framlade regeringen sin proposition om företagshypotek, och den lokalisering som anmälts i budgetpropositionen föreslogs i slutprotokollet, med följande synnerligen korta motivering på s. 132 i propositionen: ”Tlagrådsremissen angavs att den centrala inskrivningsmyndigheten borde förläggas till Stockholms tingsrätt. Vid en samlad bedömning, där de regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga aspekterna har getts ökad tyngd, har emellertid övervägande skäl befunnits tala för en förläggning till Malmö.” Med anledning av propositionen väckte nu sex socialdemokratiska ledamöter från Västernorrlands län en motion med krav på lokalisering till Sundsvall. Lagutskottet lät arbetsmarknadsutskottet yttra sig över lokaliseringen. Arbetsmarknadsutskottet fastslår i sitt yttrande att regionalpolitikens mål bl.a. är att skapa förutsättningar för en balanserad utveckling i olika delar av landet. Vad gäller lokalisering av statlig verksamhet påpekar arbetsmarknadsutskottet att det i det regionalpolitiska beslutet 1982 fastställdes att man i första hand skall försöka lokalisera till skogslänen och i andra hand till sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden. Denna prioritering fastslogs av riksdagen senast i april i fjol. Ett enigt arbetsmarknadsutskott kom till slutsatsen att lokaliseringen av den centrala inskrivningsmyndigheten bör ske i enlighet med dessa prioriteringar, alltså i första hand till skogslänen. Eftersom arbetsmarknadsutskottet måste ses som riksdagens främsta organ i och bedömare av regionalpolitiska frågor, borde det efter detta utskotts eniga och klara uttalande ha varit lätt för lagutskottet att ta ställning för en lokalisering i enlighet med de gällande principerna. Det anmärkningsvärda är att utskottsmajoriteten i stället tillstyrker regeringens förslag om lokalisering till Malmö, trots att det i propositionen knappast finns någon egentlig motivering för förslaget. Regeringens uttalande i propositionen att den gjort en samlad bedömning, där de regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga aspekterna getts ökad tyngd, borde ju främst tala för en lokalisering till skogslänen, liksom arbetsmarknadsutskottet förordat, och inte till Malmö. Vi tre reservanter delar helt arbetsmarknadsutskottets bedömning av lokaliseringsfrågan, och vi har funnit starka skäl för att förorda en lokalisering till Sundsvall som föreslagits i de båda nämnda motionerna. För Sundsvall talar regionalpolitiska skäl. Andra talare från Västernorrland kommer senare att ta upp sysselsättningssituationen där. För lokalisering till Sundsvall talar även de goda förutsättningarna för ett framtida samarbete mellan inskrivningsmyndigheten och patentverkets bolagsbyrå i Sundsvall. Herr talman! För att bidra till en balanserad utveckling i vårt land måste vi slå vakt om regionalpolitiken och följa fastställda riktlinjer som syftar till att stödja sysselsättningsmässigt svaga delar av vårt land. Regeringens och lagutskottets majoritets förslag om lokalisering av den centrala inskrivningsmyndigheten till Malmö utan att några speciella skäl talar härför, är ett synnerligen anmärkningsvärt avsteg från de fastställda riktlinjerna och strävandena. Riksdagen bör därför, enligt min uppfattning, lita på arbetsmarknadsutskottets bedömning av lokaliseringsfrågan och rösta för reservation 1 av Stig Olsson, mig själv och Kersti Johansson. Därigenom följs av riksdagen fastställda riktlinjer för lokalisering, och Västernorrlands län får ett synnerligen välkommet tillskott av sysselsättningstillfällen samtidigt som myndigheten förläggs till en ort, nämligen Sundsvall, där den får mycket goda förutsättningar att kunna fullgöra sina uppgifter. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Till lagutskottets betänkande om företagshypotek som vi nu behandlar har jag tillsammans med Martin Olsson och Kersti Johansson fogat en reservation när det gäller lokaliseringen av CIM, den centrala inskrivningsmyndigheten. Reservationen grundar sig på riksdagens tidigare beslut när det gäller regionalpolitik och nyetableringar, att skogslänen i första hand skall komma i fråga och därefter sydöstra Sverige och i tredje hand Sjuhäradsbygden. Utskottsmajoriteten har inte tagit hänsyn till dessa tidigare riksdagsbeslut. Vår reservation ligger också i linje med arbetsmarknadsutskottets remissvar till lagutskottet som finns som bilaga till detta betänkande. Även länsstyrelsen i Västernorrlands län och patentoch registreringsverket har med starka skäl förordat att inskrivningsmyndigheten förläggs till Sundsvall. Herr talman!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

Herr talman! Det mesta är nu sagt om bakgrunden till lagutskottets betänkande 26. Jag kan därför inskränka mitt anförande till några korta kommentarer. Jag vill instämma i Nic Grönvalls bifallsyrkande till reservation 2. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och därmed avslag på reservation 1 om att den centrala inskrivningsmyndigheten skall lokaliseras till Sundsvall. Förvisso finns det skäl som talar för Sundsvall. Dem behöver inte jag utveckla. Det har herrarna Martin Olsson och Stig Olsson redan skött om. Egentligen borde riksdagen inte behöva ägna sig åt lokaliseringsfrågor av denna storleksordning. Ett tjugotal tjänster bör inte behöva bli en bricka i det regionalpolitiska spelet. Ursprungligen var tanken att den centrala inskrivningsmyndigheten skulle förläggas till Stockholms tingsrätt. En utredning visade att detta skulle bli det billigaste alternativet. Regeringen har sedan med beaktande av statsfinansiella, personalmässiga, lokalmässiga, regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska aspekter förordat Malmö. Utskottsmajoriteten accepterar regeringens bedömning. Vi förutsätter därvid att regeringen känner till riksdagens regionalpolitiska beslut. Martin Olsson talade om den centrala inskrivningsmyndighetens förutsättningar att sköta uppgiften i Sundsvall. Jag är alldeles övertygad om att detta var riktigt. Men jag är också övertygad om att dessa förutsättningar finns även i Malmö. " Det bakomliggande skälet till en central inskrivningsmyndighet — förslaget om att man skall ha ett rikstäckande företagshypotek — godtas av ett enigt utskott.
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi många gånger har diskuterat frågan om lokalisering av statlig verksamhet. Principen är den som både Stig Olsson och jag har angett, nämligen att man i första hand skall försöka lokalisera till skogslänen. Det är en viktig princip, och vi får inte göra sådana här avsteg från de regionalpolitiska målen, som riksdagen har fastställt. Några speciella skäl talar inte för Malmö. Det är uppenbart att utskottsmajoriteten har fått bygga på en massa utöver de mycket kortfattade motiv som anges i propositionen i det här fallet. I verkligheten finns det väl inga sakliga skäl för en lokalisering till Malmö. De sakliga skälen talar för att vi skall följa arbetsmarknadsutskottets påpekande om av riksdagen fastställda principer, dvs. i första hand en lokalisering till skogslänen. Jag är övertygad om att den här myndigheten skulle kunna fungera lika bra där som i Malmö.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall gå in på en debatt om de sakliga skälen. Det räcker med att hänvisa till att tyvärr är sysselsättningsläget icke heller i Malmö det som man skulle önska att det hade varit.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att arbetsmarknadsutskottet, som noggrant har bedömt frågan, inte med ett ord nämner sysselsättningsläget i Malmö eller Malmöhus län i sitt rätt noggranna yttrande, som jag ber att få hänvisa till.
Herr talman! I en motion har vi socialdemokrater i Västernorrlands län föreslagit att den centrala inskrivningsmyndighet som skall inrättas skall förläggas till Sundsvall. Till de övriga skäl för detta som har redovisats här vill jag foga några regionalpolitiska synpunkter. Sundsvallsområdet präglas av en snabb förändring mot allt större svårigheter på arbetsmarknaden. I denna vecka har vi fått besked om att en företagsnedläggning, som berör ett par hundra personer, kan komma att inträffa inom en mycket snar framtid. På dataområdet, ett arbetsmarknadsområde som är väl företrätt i Sundsvall, ser vi nu en vikande tendens. Detta gäller såväl på den privata sidan som inom den statliga dataverksamheten. Fyra statliga företag i Sundsvall — statens löneoch pensionsverk, televerket, lokala skattemyndigheten och bolagsbyrån — är alla inne i omställningsskeden och rationaliseringar, som kommer att medföra övertalighet av kontorsanställda. F.n. pågår ett projekt, datoriseringens inverkan på statlig arbetsmarknad, där de berörda myndigheterna försöker hitta utvägar för omplaceringar och ny sysselsättning för dem som hotas av arbetslöshet. Bolagsbyrån, som är speciellt intressant i detta sammanhang, eftersom dess verksamhet ligger nära den verksamhet som inskrivningsmyndigheten skall ha, har sedan nyåret tvingats minska sin personalstyrka med 40 personer. Ett mått på svårigheterna på arbetsmarknaden i regionen är att endast två av dessa friställda har fått ett nytt stadigvarande arbete. Staten har ett speciellt ansvar för utvecklingen, då många av de arbeten som nu är bortrationaliserade eller befinner sig i riskzonen har tillkommit genom utlokaliseringen av statlig verksamhet på 1970-talet. Vi motionärer anser därför att speciella insatser bör göras för att bibehålla de statliga företagens sysselsättningsnivå i Sundsvall. En god början skulle vara att lokalisera den aktuella inskrivningsmyndigheten till Sundsvall. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i lagutskottets betänkande 36.
Herr talman! Jag vill med några ord kommentera reservationen nr 2. Nic Grönvall har med stor vältalighet försökt att försvara yrkandena i motion 1590. Trots den skicklighet som Nic Grönvall besitter är det inte möjligt för honom att föra fram den här motionen till ett positivt beslut, vilket helt beror på motionens utformning och förslag. Motionen kan närmast karakteriseras som fel motion vid fel tidpunkt. När det gäller den s.k. förmånsrättsordningen vid konkurs vill jag peka på att riksdagen redan 1975 beslöt att ge företagsinteckning en förmånligare prioritering än löneprivilegiet och skatteprivilegiet. Avsikten med detta förslag var att ge de mindre och medelstora företagen bättre kreditmöjligheter. Bestämmelserna har sedan 1975 haft stor betydelse och fungerar tillfredsställande. Nu föreslår moderata samlingspartiet i sin motion en ändrad förmånsrättsordning, vars konsekvens säkerligen blir att de mindre och medelstora företagen får försämrade kreditmöjligheter. Detta förslag kan rimligen inte gagna verksamheten och villkoren för de mindre och medelstora företagen. I dagens läge behöver vi i stället anstränga oss för att stimulera till en utbyggnad av näringslivet, till ökad produktion och till flera arbetstillfällen för människorna. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen nr 2 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med en parafras på Lennart Anderssons sätt att tala skulle jag vilja säga att hans inlägg var fel argument vid fel tillfälle. Om en statlig kostnad stiger från 25 miljoner till 800 miljoner på sex år, finns det anledning att tänka efter vad som är fel. Om rekonstruktionsansträngningarna i drabbade företag regelmässigt görs efter snarare än före konkursen, har man också anledning att tänka efter vad som är fel. Det är fel, Lennart Andersson, att påstå att företagen skulle få sämre kreditmöjligheter. Det är däremot riktigt att påstå att staten med den nuvarande ordningen subventionerar bankernas verksamhet. Sanningen, Lennart Andersson, är den att en bank lever på att låna ut pengar till företag, och vad vi talar om är egentligen bara säkerheternas riskvärde. Skulle bankerna nödgas bära högre risk, skulle krediterna bli dyrare. Staten subventionenar i dag bankverksamhet med 800 miljoner. Jag anser att det är ett mycket gott skäl för att man skall göra en översyn, och en sådan är allt vad vi begär.
Herr talman! Jag måste i denna replik konstatera att Nic Grönvall och moderaterna står helt isolerade bakom den uppfattning som de för fram i sin motion. Bl. a. avstyrker exempelvis Bankföreningen helt denna motion. Vid en sammankomst, som lagutskottet hade i Karlstad med en rad företrädare för olika organisationer, fanns det inte någon som försvarade den här motionens innehåll, utan man tillstyrkte nuvarande ordning. Samtliga bedömde att nu gällande ordning är bättre för de mindre och medelstora företagen.
Herr talman! Det är intressant att notera att socialdemokratins företrädare Lennart Andersson så lätt ”köper” bankernas argument. Det är självklart att Bankföreningen i Karlstad talar om vilka problem som skulle uppstå, om den gynnade ställning som de nu har inte finge vidmakthållas. Jag trodde att Lennart Andersson skulle kunna se igenom de rätt ytliga argument som anförs och konstatera att bankerna talar i egen sak.
Herr talman! Jag vill på nytt framhålla att såväl företrädare för kronofogdarna som för företagens olika organisationer avstyrker den här motionen. Från den socialdemokratiska gruppen i utskottet har vi sett till nuvarande situation på arbetsmarknaden i stort, och vi vill inte medverka till att nu på något sätt försämra kreditmöjligheterna för mindre och medelstora företag.

Herr talman! Den 29 maj hade vi en lång debatt här i kammaren om regionalpolitiken. För min egen del redogjorde jag då för den besvärliga arbetsmarknadssituation vi har i Malmöhus län. Jag hänvisar till protokollet från den debatten. Det behövs — inte minst för Malmö kommuns del — kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med situationen.
Herr talman! Jag har ingen motion att hänvisa till, men jag kommer från den kommun som i utskottsbetänkandet och i budgetpropositionen förordas som lokaliseringsort för den nya inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar. Skälet för denna lokalisering anges också i utskottsbetänkandet. Det är en sammanvägning av personalpolitiska, ekonomiska, administrativa, lokalmässiga men också sysselsättningsmässiga och regionala skäl som har varit avgörande för valet av lokaliseringsort. Efter Martin Olssons inlägg vill jag bara för kammarens protokoll ange tre siffror som belyser sysselsättningsläget på de olika orter som har diskuterats för lokalisering.
Malmö kommun har i dag ca 7 000 arbetslösa. När det gäller offentlig verksamhet inom administration och forskning måste Malmös ställning stärkas. Detta gäller inte minst efter beslutet om avveckling av tandläkarhögskolan. Herr talman!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
Det är mot denna bakgrund och med hänsyn till Ilokalmässiga och administrativa förutsättningar som jag vid utskottsbehandlingen gett mitt stöd för lokalisering till Malmö av den föreslagna centrala inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte tynga kammaren med siffror, men jag vill betona att arbetsmarknadsutskottet, som har bedömt denna fråga och lämnat ett enhälligt yttrande, känner väl till sysselsättningsläget i de olika kommunerna. Jag skall inte gå närmare in på det, men jag kan berätta att den aktuella situationen i Sundsvallsområdet, till vilket Timrå kommun får räknas, är sådan att man har stora problem. Det blir i dagarna betydligt värre genom en industrinedläggning som kanske drabbar 500 sysselsatta, och det är mycket. Jag vidhåller att de principer vi har för regionalpolitiken och för lokalisering av statlig verksamhet skall gälla i detta fall. Man skall alltså söka en lokaliseringsort inom skogslänen i första hand, och när man finner en sådan ort som är lämplig skall man lokalisera verksamheten dit. Några särskilda skäl för att myndigheten skulle fungera bättre i Malmö än på andra ställen har inte företetts. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservation nr 1 av Stig Olsson m.fl.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den regionalpolitiska diskussionen så mycket längre, men jag skall för kammaren läsa ett citat från arbetsmarknadsutskottets betänkande som behandlades i den regionalpolitiska diskussionen i förra veckan. I detta betänkande skrev arbetsmarknadsutskottet följande om Malmöhus län: ” Arbetslösheten i länet låg under år 1983 över riksgenomsnittet. Under vissa tider av år 1983 översteg andelen arbetslösa av arbetskraften i Malmö och Landskrona kommuner 7 90. Malmö kommun hade under nämnda år en genomsnittlig arbetslöshet som låg nära 2 96 över riksgenomsnittet. Vid mars månads utgång i år var ca 17 000 personer registrerade som kvarstående arbetssökande utan arbete för omedelbar placering vid arbetsförmedlingarna.” Det borde stå klart för kammaren att arbetslöshetssituationen i Malmöhus län är lika besvärlig som den är i det län som Martin Olsson förordar för lokalisering av den nya inskrivningsmyndigheten.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 25 behandlar två områden. Först gäller det bidrag till restaurering av äldre domkyrkor. Det är fråga om domkyrkorna i Skara, Strängnäs, Linköping och Visby — några av våra främsta byggnader från medeltiden. Det är självfallet viktigt att de kan hållas i stånd genom restaureringar. Flera av domkyrkoförsamlingarna är små till invånarantal och har inga möjligheter att själva bekosta dyrbara restaureringar. Det är av riksintresse att de får ekonomiska möjligheter för detta ändamål. När det gäller Gotland går propositionen och utskottet ett steg längre. Motsvarande anslag har hittills endast utgått för restaurering av domkyrkor. Nu föreslås dessutom att även andra kyrkor i Visby stift än domkyrkan skall kunna få del av det aktuella anslaget. Därmed har Gotlandskyrkorna fått en särställning, som utskottet alltså ställer sig bakom. Tidigare har beslut fattats omattinrätta ens.k. byggnadshytta på Gotland för restaurering av de många medeltida kyrkorna. Jag vill i det sammanhanget peka på de stora ekonomiska svårigheter som församlingarna har på många andra håll i landet, när det gäller dyrbara och nödvändiga kyrkorestaureringar. Utskottet hänvisar till det arbete som 1982 års kyrkokommitté bedriver. En viktig uppgift för kommittén är att se över den nuvarande och framtida strukturen på lokalplanet. Ett resultat av det arbetet är diskussionsbetänkandet ”Församlingen i framtiden” som har rönt ett mycket stort intresse ute i landet. Enligt uppgift har en stor majoritet av de remissvar som avgivits uttalat sig för en frivillig sammanslutning av församlingar i s.k. samfälligheter för att lösa de ekonomiska problemen i framtiden. Ett sådant ekonomiskt problem är just restaureringen av äldre, ofta medeltida kyrkor. Herr talman! Jag yrkar med hänvisning till det nu sagda bifall till utskottets hemställan i den här delen. När det gäller bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund föreslog regeringen i budgetpropositionen, att detta skulle utgå med ett belopp av 6,5 milj.kr. för nästa budgetår. Det blev också riksdagens beslut, ett beslut som moderata samlingspartiet deltog i. Detta fattades så sent som den 5 april i år, alltså för två månader sedan. Vi står fast vid det beslutet. Självfallet är det önskvärt att trossamfunden kan anskaffa lokaler för sin verksamhet. Den erfarenhet jag har av detta är att kommunerna här spelar den viktigaste rollen. I upprättande av olika planer kan kommunen visa sin generositet mot samfunden genom att erbjuda 167 attraktiva områden för en kyrka. Vid omoch tillbyggnad bör man visa en liknande generös inställning från byggnadsnämnd och övriga organ. När det så gäller det aktuella förslaget om bidrag till anskaffande av lokaler har vi moderater alltså samma uppfattning nu som för två månader sedan. Vi finner ingen anledning till att nu anslå ytterligare medel än de 6,5 milj.kr. riksdagen anslog vid det tillfället. I reservationen, som är fogad till betänkandet, anger vi som skäl behovet av besparingar i statsbudgeten. Jag vill också tillägga, att vi har samma inställning, när det gäller anslag till andra organisationers samlingslokaler. Vi måste faktiskt i alla anslagsfrågor ta hänsyn till det stora budgetunderskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som de moderata utskottsföreträdarna har fogat till betänkandet.

Herr talman! När det gäller kulturutskottets betänkande 1983/84:25 kan utskottsmajoriteten helt kort uttrycka sin tillfredsställelse över att det i kompletteringspropositionen har upptagits medel till kyrkliga ändamål. Eftersom det finns en moderatreservation beträffande medelsanvisningen till bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, skall jag säga några ord om just denna del. I propositionen föreslås att ytterligare 16 milj.kr. anvisas för nästa budgetår till anskaffande och handikappanpassning av lokaler för trossamfund. Civilministern hänvisar till medelsbehovet samt det behov som föreligger av sysselsättningsskäl. Enligt en beräkning kan dessa 16 milj.kr. ge en ökning av byggnadsvolymen motsvarande ca 60 milj.kr., beroende på att det i detta speciella sammanhang också flyter in medel från annat håll genom frivilligt offrande, som alltid har funnits och som fortfarande finns inom trossamfunden.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

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 30 om sysselsättningsskapande åtgärder inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde innehåller frågor och ställningstaganden som debatterats här i kammaren ganska nyligen. Jag skall därför fatta mig kort, när jag nu går att beröra innehållet i de reservationer moderata samlingspartiet fogat till betänkandet. Herr talman! Det torde knappast finnas någon ledamot i kammaren som ännu kan vara okunnig om att vi moderater fr.o.m. läsåret 1985/86 vill införa ett nytt lärlingssystem inom gymnasieskolans ram. Vi har i tidigare debatter utförligt motiverat vårt förslag och redogjort för dess innebörd. Jag skall inte nu på nytt ta upp dessa frågor, utan nöja mig med att hänvisa till vad som tidigare sagts. Bara några ord om varför våra yrkanden återkommer i reservationer även till detta betänkande. Den försöksverksamhet med lärlingsutbildning som nu pågått under några år visar med all önskvärd tydlighet, att denna typ av utbildning nästan alltid leder till arbete och anställning. Det finns alltså alla skäl att som ett led i ansträngningarna att skapa sysselsättning för ungdomarna satsa på en utbyggnad och förbättring av lärlingsutbildningen i den utformning som föreslås i den moderata motionen 2940. Det kan kanske synas optimistiskt i överkant att inom kortare tid än en månad efter det att den socialistiska majoriteten i kammaren avslagit våra krav återkomma med samma yrkanden i ärendet. Men, herr talman, vi vet att vi har rätt, och vi vet också att om droppen får falla tillräckligt länge och ofta så urholkas till slut stenen. För ett par år sedan kunde socialdemokraterna inte tänka sig någon lärlingsutbildning över huvud taget. Efter ett långt och träget arbete från oss moderater, centerpartiet och folkpartiet är socialdemokraterna i dag redo att införa lärlingsutbildning som komplement till annan gymnasial yrkesutbildning. Trägen vinner, herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 4. 169 I propositionen föreslås att det rekryteringsbidrag om 5 000 kr. per nyinrättad lärlingsplats, som riksdagen beslutat skall utgå under innevarande budgetår, skall utgå även för budgetåret 1984/85. Vi ansluter oss till detta förslag, men hävdar att detta belopp inte är tillräckligt för att öka inslaget av lärlingsutbildning. Mer hämmande är majoritetens uppfattning att lärlingsutbildningen endast skall ses som ett komplement till annan gymnasial yrkesutbildning. Först när den reguljära gymnasiala lärlingsutbildningen anses vara likvärdig med övrig gymnasial utbildning och utgör ett alternativ till linjer och specialkurser i gymnasieskolan kommer den att locka elever och företag att engagera sig. Rimligtvis bör också statsbidrag även fortsättningsvis utgå till nuvarande slag av färdigutbildning inom lärlingsutbildningen. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 3. Beträffande propositionens förslag om ökade vuxenutbildningsinsatser för arbetslösa finner vi det inte lämpligt att utvidga ordinarie vuxenutbildning på det i propositionen angivna sättet. I stället bör man inom de ekonomiska ramarna för arbetsmarknadsåtgärder upphandla den utbildning som av arbetsmarknadsskäl behövs. Man kan därvid, om man så önskar, anlita den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan genom att upphandla utbildning där. Alternativt kan andra utbildningsanordnare bli aktuella. Jag yrkar bifall till reservation 6. Slutligen, herr talman, några ord om studiefinansieringen inom forskarutbildningen. Vi anser att utbildningsbidragen inom forskarutbildningen successivt bör omvandlas till doktorandtjänster. Doktorandtjänster ger en bättre försörjning för de studerande och berättigar till fullgott socialförsäkringsskydd. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna, att de medel som propositionen anvisar för en höjning av utbildningsbidragen i stället skall användas till att öka antalet doktorandtjänster. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall också till reservation 9.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. en motion från centerpartiet, nr 2934, där vi tar upp lärlingsutbildning och breddutbildning i datateknik för vuxna. Jag skall bara helt kort tala något om dessa båda frågor. Det var inte så länge sedan vi diskuterade lärlingsutbildningen här i kammaren, och jag skall därför bara påminna om hur vi ser på denna. Det var som bekant efter ett centerinitiativ som lärlingsutbildningen infördes på försök. Centerpartiet anser att lärlingsutbildningen är en utbildningsform som är likvärdig med övrig gymnasial utbildning. Det har vi hävdat i åtskilliga motioner och debatter. Lärlingsutbildningen bör därför vara ett alternativ till linjer och specialkurser i gymnasieskolan om eleverna så önskar. Vi har förut opponerat oss emot att statsbidraget tas bort för det tredje året, det s.k. färdigutbildningsåret, och vi vidhåller att det bör införas igen. Vi kräver också ett statsbidragssystem som är så konstruerat att bidrag utgår till lärlingslöner. Även andra kostnader bör beaktas, som kostnader för material, för handledning och för utvecklingsoch försöksverksamhet. De här förslagen skulle nog — om de går igenom — mer stimulera till att det blir fler platser i gymnasial lärlingsutbildning än det tillfälliga rekryteringsstödet gör. I den centermotion som behandlas i detta betänkande tar vi också upp frågan om breddutbildning i datateknik för vuxna — speciellt för dem som formellt sett inte har så lång utbildning. Vi hälsar regeringsförslaget med tillfredsställelse. Jag hade själv en motion till förra årets riksmöte där jag påpekade vikten av en bred datautbildning, speciellt för kvinnor. Det är naturligtvis viktigt att såväl kvinnor som män får sådan breddutbildning. Det är angeläget att vi förebygger växande kunskapsklyftor mellan generationerna och mellan olika yrkeskategorier. Speciellt viktigt är det att alla — oavsett ålder — får samhällskunskap om datoriseringens effekter. I centerpartiet anser vi att studieförbunden bör ha särskilt goda förutsättningar att ge en sådan breddutbildning.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

Herr talman! I kompletteringspropositionen föreslås bl.a. från utbildningsdepartementet att ytterligare bidrag skall utbetalas till företag för att förmå dem att inrätta ytterligare lärlingsplatser. Vilka är motiven för ett sådant förslag? Jag hittar inte något som underbygger förslaget i propositionstexten, tvärtom! Vad det är fråga om är att fjäska för företag för att de skall besätta det antal lärlingsplatser som riksdagen beslutat om. Och det här kostar pengar. 5 milj.kr. skall pytsas ut till företag som tack för deras välvilja att utbilda arbetskraft som de har egen användning för. Man kan också se det så här: Man ökar kostnaderna för lärlingsutbildningen med i runda tal 900 kr. per årselevplats. Det är alltså summan som man lägger på utbildningskostnaden för lärlingsutbildningen, och dessa ytterligare 5 milj.kr. tas ur det anslag till gymnasieskolan som riksdagen för någon vecka sedan beslutat om. Det märkliga i sammanhanget är, att det tydligen finns ett visst överskott i detta anslag till gymnasieskolan. Jag frågade i samband med debatten om gymnasieskoleanslaget, hur stor reserven är. Jag kanske kan få ett svar på den frågan nu. Jag ställer frågan mot bakgrund av att i samband med betänkandet och anslaget till gymnasieskolan avslogs bl.a. yrkande om anslag till kommunerna om 9 milj.kr. för vårdutbildning. De pengarna har tydligen inte utskottsmajoriteten, men 5 milj.kr. kan ni ta ur gymnasieanslaget till företagsallmosor. Herr talman! Vi kan inte från vpk:s sida biträda ett sådan lättsinnigt hanterande av allmänna medel. Jag ber att få yrka bifall till reservation 5 i detta betänkande. Eftersom detta är sista utbildningspolitiska debatten under denna session hade jag tänkt dra en Värmlands-historia. Men vi har inte så roliga historier att de handlar om kompletteringspropositioner.

Herr talman! Till Margot Wallström vill jag säga: Nej, dina svar är inte tillfredsställande. Det är inte till kommunerna som dessa pengar skall gå, utan de går til syvende og sidst till företagen — det står i propositionen. Men det står ingenting i propositionen som motiverar varför dessa pengar skall betalas ut.

Herr talman! I fjol — när vi hade detta stimulansbidrag — besattes ändå inte alla platser inom den gymnasiala lärlingsutbildningen. Vi talar nu inte om kopplingen mellan den gymnasiala lärlingsutbildningen och den vanliga gymnasieutbildningen. Och för resten sägs det att den gymnasiala lärlingsutbildningen egentligen skall vara ett komplement till de vanliga gymnasiekurserna. Så är det, Margot Wallström.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 37 behandlar regeringens proposition om jordbruksprisregleringen och tar upp en rad frågor som har med prisregleringen att göra. Dessutom behandlas finansieringen av den statliga rådgivningen till jordbruket och utsädeskontrollens organisation. Därtill behandlas ett antal motioner som väckts i ämnet. I stort sett är vi överens i prisregleringsfrågorna, men på några punkter har vi funnit anledning att reservera oss. En av dessa är den statliga rådgivningen till jordbruket. Vi anser det felaktigt att staten skjuter över en del av kostnaderna på jordbruket genom förslaget att 10 milj.kr. skall tas ut i avgifter. Man säger ofta att man vill stödja de svaga jordbrukarna, de som har stora skulder och andra problem. Nu kommer det att bli de som drabbas hårdast om uttaget av den här avgiften kommer till stånd. Det blir alltså de jordbrukare som har det sämst ställt som kommer att få svårast att klara det, eftersom det är de som i första hand skulle behöva rådgivningen. Även för lantbruksnämnderna kommer det att bli svårt. De kommer, kort uttryckt, att få ett elände med att få in avgifterna. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 2 och 3. Regeringen har vidare föreslagit en förändrad organisation av utsädeskontrollen. Utskottet har ändrat något på förslaget, så att statsplombering föreslås få ske i Örebro och Linköping också fortsättningsvis. Utskottet är alltså enigt när det gäller organisationen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Regeringen har dock föreslagit att man skall sänka bidraget till utsädeskontrollen. Det är inte särskilt klokt att göra det i en situation när en omorganisation skall göras, vilket gör att verksamheten förmodligen kommer att kosta mer detta år. Från centerpartiet har vi reserverat oss och föreslagit att 4,5 milj.kr. skall anvisas i stället för 2 milj.kr. Därmed yrkar jag bifall till reservation 7. Staten skall nu frånträda sitt engagemang i Norrvikens trädgårdar. En överföring till en stiftelse skall ske. Vi har tyckt att det är litet snabbt agerat att så här dra sig ur. Vi har därför föreslagit att staten skall ha kvar sin insyn och ha kvar en styrelserepresentant en tid. Jag yrkar härmed bifall till reservation 8. Vi har också reserverat oss när det gäller satsning på jordoch skogsbruk, men i dessa frågor har jag ju pläderat tidigare här i dag under debatten om forskningspropositionen. Jag avstår därför från plädering och yrkar endast bifall till reservationen i fråga. Vi har också ett särskilt yttrande där vi har tagit upp sockerproduktionens omfattning. Livsmedelskommittén har ju detta på sitt uppdrag, och vi har därför inte reserverat oss. Vi har emellertid funnit anledning att tala om vad vi tycker, eftersom industrihandelsministern har åkt runt i Europa och talat om att man är beredd att ta in betydligt mer socker i Sverige än vad vi tycker är riktigt. Detta har vi skrivit i ett särskilt yttrande. Moderater och folkpartister vill skära ner på matsubventionerna. Det tycker vi inte är särskilt förnuftigt. Vi tycker att detta är ett mycket bra sätt att fördela pengar till barnfamiljerna. Det är också ur jordbrukets synpunkt positivt.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande om prisregleringsfrågor berör utöver finansieringen av jordbruksprisregleringen också vissa andra frågor. Härvid har avgiftsfinansieringen av den statliga rådgivningen tilldragit sig ett visst intresse, liksom frågan om utsädeskontrollen. Jag vill med hänsyn till den sena timmen endast kort beröra de frågor där moderata samlingspartiets företrädare i utskottet haft avvikande mening. En förhandlingsuppgörelse beträffande avgiftsfinansieringen av statens rådgivning har träffats med jordbrukets företrädare. Så till vida har vi ingen anledning att ha någon avgörande invändning. Anledningen till att vi ändå har skrivit en reservation är den korta tid som kommer att stå lantbruks nämnderna till buds då man nu introducerar en helt ny princip. Förslaget om ökad avgiftsfinansering med 10 milj.kr. innebär en viktig principiell förändring av lantbruksnämndernas verksamhet och rådgivning. Detta ställer delvis nya krav på verksamhetens inriktning och på marknadsföringen. Naturligtvis medför detta i så fall omställningsproblem i olika avseenden, dels för nämndernas personal, dels för jordbrukarna, som sedan länge kostnadsfritt fått rådgivning av konsulenterna. Vi anser att en besparing genom ökad individuell avgiftsfinansiering på sikt är en nödvändig åtgärd för att nå en total besparingseffekt för vårt lands statsbudget. Vi är medvetna om svårigheterna för nämnderna att med kort varsel kunna ta in betydande belopp avgiftsvägen. Det krävs dels tid för förberedelser och för viss ändring av nämndernas verksamhet, dels tillvänjning för jordbrukarna till den nya ordningen. Även om det på sikt är möjligt att få in avgifter i föreslagen utsträckning, är risken stor att det inte lyckas under det första året. I avsnittet om prisregleringsåtgärder på jordbrukets område har vi moderater fullföljt yrkandet i vår partimotion beträffande livsmedelssubventionernas storlek. Vi framför således återigen uppfattningen att subventioneringen borde minskas med ytterligare 185 milj.kr. i förhållande till regeringens i december framlagda förslag. Det kan synas som en obetydlig minskning jämfört med de stora belopp det här handlar om. Anledningen till att vi en partimotion framfört kravet är att detta är en väsentlig del av det budgetalternativ moderata samlingspartiet har till regeringens budgetproposition. Vi har tidigare hävdat att det efter en nedskärning i den storleksordning som nu är genomförd borde göras en utvärdering. På så sätt skulle större kunskap kunna vinnas beträffande subventionsminskningens effekter med avseende på konsumenternas produktval. Samtidigt skulle också upplysningar kunna erhållas om effekterna beträffande avsättningsutrymmet för livsmedelsråvaror. Då vi inte vunnit gehör för detta yrkande, har vi nu i stället valt att presentera en plan för avveckling av den återstående delen av livsmedelssubventioneringen. Vi anser att effekterna för både producenter och konsumenter kommer att bli mindre kännbara om avvecklingen utsträcks över en tioårsperiod. Genom att en avvecklingsplan bestäms görs avvecklingen också bekant för alla berörda parter, som kan planera härefter. Herr talman! Vi har i ett särskilt yttrande något utvecklat vår syn på den svenska sockerbetsodlingen. Då någon av de moderata ledamöterna senare på talarlistan kommer att beröra detta yttrande, vill jag begränsa mig till att uttrycka stöd för den uppfattning vi under senare år motionsvis stått för, nämligen att en minskning av sockerbetsarealen just nu, under pågående arbete i livsmedelskommittén, inte är särskilt väl underbyggd. Livsmedelskommittén kommer förhoppningsvis under hösten att ha synpunkter på den svenska sockerkonsumtionen. Att man skulle föregripa detta betänkande med en minskning av arealen, som inte enbart är betingad av ökade hektarskördar utan tyvärr också av funderingar på ökad import, är vi emellertid inte beredda att stödja. Sockernäringskommitténs arbete ger lika litet stöd för en sådan nedskärning. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! I detta jordbruksutskottets betänkande behandlas regeringsförslag om användning av införselavgiftsmedel på jordbrukets område och behovet av rörliga krediter för olika ändamål inom jordbruksprisregleringen, anslagsfrågor rörande bl.a. skördeskadeskyddet, växtförädlingen, djurens hälsooch sjukvård samt Norrvikens trädgårdar. Vidare behandlas den statliga rådgivningen till jordbruket och statens utsädeskontroll. Det är med stor tillfredsställelse jag kan notera att jordbruksutskottet beträffande den sistnämnda frågan yrkar avslag på regeringsförslaget att dra in plomberingsrättigheterna för de nuvarande frökontrollanstalterna i Linköping och Örebro. Det är i enlighet med motionskrav från bl.a. folkpartiet. Redan i februari månad uppmärksammade jag intentionerna från regeringens sida i detta avseende genom att ställa en fråga till jordbruksministern. På den frågan fick jag ett tämligen negativt svar. Det understryks av att jordbruksministerns förslag sedermera blev att förut nämnda plomberingsrätt vid utsädeskontroll skulle upphöra för Linköpings och Örebros del. Jordbruksutskottet har tagit ett beslut som i varje fall delvis tillgodoser folkpartiets önskemål. Dessa sammanfaller med önskemål framförda från odlarna i Östergötland och från frökontrollanstalten i Linköping resp. Örebro. Säkerligen är det också till fördel för utsädesköparna, liksom för trädgårdsodlare och andra vilka tar frökontrollanstaltens tjänster och kunnande i anspråk. Jordbruksutskottets beslut gäller organisationsformerna. Personligen hade jag gärna sett att även den hittillsvarande tekniken vid frökontrollen fått vara tillämpbar även i fortsättningen. Den nu föreslagna tekniken, med godkännande av utsädet sedan det blivit nedmyllat, förefaller inte helt säker och trygg. Jag har dock inte funnit anledning till någon reservation på denna punkt. Tekniken kan ju ha som positiv effekt att frökontrollverksamheten inte blir så säsongarbetsbetonad som f.n. Jag yrkar bifall till reservation 1. Den gäller regeringens förslag att i ökad utsträckning ta ut avgifter från de yrkesutövare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling vilka söker rådgivning hos lantbruksnämnderna. Det kan finnas anledning att ta ut avgifter vid myndighetsutövning, men den tekniken måste användas med eftertanke. För passutlämning, körkortsutfärdande och många andra myndighetstjänster går det utmärkt att ta ut avgifter. Rådgivningen från lantbruksnämnderna till bönder, skogsbrukare och trädgårdsodlare är av en annan karaktär. I ett trängt lönsamhetsläge blir det säkert inte särskilt angeläget att lägga ut pengar på kontakter med lantbruksnämnden för rådgivning. Förslaget från regeringen innebär en viktig principiell förändring av lantbruksnämndernas verksamhet och rådgivning. Från folkpartiets sida har vi accepterat s.k. miljöavgifter på gödseloch bekämpningsmedel. Vi tog beslut i riksdagen senast i måndags kväll om detta. Samtidigt har vi hävdat att sådana avgifter skall återgå till forskning och rådgivning inom jordbruksnäringarna. Vårt motionskrav i detta avseende fick vi gehör för i måndagens riksdagsbeslut. Med utgångspunkt i detta förhållande anser vi att avgiftsfinansieringen vid rådgivningen från lantbruksnämnderna bör kunna anstå. Medel kan tillföras lantbruksnämndernas verksamhet med de här nämnda avgifterna. Av den anledningen yrkar jag bifall till reservation 3. I reservation 5 vidhåller folkpartiet sin inställning att det finns bättre sätt att stödja barnfamiljerna än att ge en allmän livsmedelssubvention. Av denna anledning anser vi att det bör ske en successiv neddragning av livsmedelssubventionerna. Jag vill i detta sammanhang understryka att folkpartiets förslag till familjepolitisk reform delvis skulle finansieras av omfördelade livsmedelssubventioner. Jag yrkar bifall till reservation 5. I detta betänkande behandlas också en motion om förstärkning av exportsatsning av högförädlade livsmedel. I denna motion föreslår jag tillsammans med ledamöter från centerpartiet och moderata samlingspartiet att regeringen via jordbruksnämnden tar ett ansvar för ökade insatser härvidlag. Behovet av långsiktig planering i samband med internationell marknadsföring kan inte nog betonas. Exportrådets livsmedelssekretariat måste härvidlag kunna planera med minst samma framförhållning som industrin i sin exportsatsning. På samma sätt som utrikesdepartementet tar totalansvar för exportfrämjandet i sin helhet, är det naturligt, anser jag, att jordbruksdepartementet tar ett särskilt delansvar för exportfrämjandet inom livsmedelsområdet. Min motion har inte fått det stöd jag hade anledning att förvänta. Jag har dock nöjt mig med vad som sägs i utskottets betänkande och det särskilda yttrande som jag avgett. Livsmedelskommittén kommer i höst att lägga fram sin utredning. Det finns anledning att följa frågans behandling där och eventuellt återkomma senare.

Herr talman! Vi har från vårt parti under lång tid fört fram hård kritik mot . momsen på mat, som i sin konstruktion som regressiv skatt drabbar dem hårdast som har den minsta disponibla inkomsten, dvs. låginkomsttagare, barnfamiljer, pensionärer och handikappade. Vi har också sagt att vi, om riksdagen inte är beredd att slopa matmomsen, kan godta att hela effekten av skatten på matpriserna, eller delar därav, kompenseras genom livsmedelssubventioner. Vårt parti kan aldrig acceptera åtgärder som sänkning av matsubventioner, samtidigt som mångmiljardbelopp årligen undandras beskattning. Vi hävdar att det ur fördelningspolitisk synpunkt — om man säger sig värna om de sämst ställda i samhället — finns andra källor att stärka det finansiella läget än att ta bort matsubventioner. Till det betänkande som vi nu behandlar har fogats tre reservationer om matsubventionerna. Vi har en där vi yrkar på att matsubventionerna återställs till den nivå som rådde före den 1 december 1983. Det var i samband med den s.k. momsuppgörelsen som livsmedelssubventionerna höjdes för att lindra verkningarna för utsatta grupper av den företagna höjningen av mervärdeskatten. Vid den höjningen av matsubventionerna finansierades detta fullt ut med en höjning av tobaksskatten. Vi har därför aldrig kunnat acceptera att regeringen beslutade att ta bort livsmedelssubventionerna på kött, fläsk och ost. Jag vill därför yrka bifall till reservation 6. Som vanligt vill moderaterna och folkpartiet sänka subventionerna ytterligare. Moderaterna räknar nu ifrån den sänkning som regeringen gjorde. Därför hamnar nu deras krav på 185 miljoner mindre i subventioner. Folkpartiet är, som det heter i reservationen, berett att gå längre än moderaterna och vill sänka med hela miljarden. Det är bara att konstatera att folkpartiet nu leder deras inbördes tävlan om vem som vill sänka subventionerna mest. Jag yrkar avslag på deras reservationer. I betänkandet behandlas också en motion av Per Israelsson m.fl., som berör åtgärder för avveckling av de s.k. djurfabrikerna. Ända till för några årtionden sedan fanns ett samband mellan djurhållningen och dennas foderbas. Det innebar att animalieproduktionen i form av djuruppfödning var anknuten till jordbruket. Sådan produktion förekommer givetvis fortfarande, men också andra produktionsformer har etablerats, främst för mindre djur, där sådana hålls tätt samlade på en liten yta is.k. djurfabriker. Genom koncentrationen av många djur till en liten yta under helt och hållet artificiella förhållanden kan vissa teknisk-ekonomiska fördelar vinnas. Men att koncentrera produktionen av kött och ägg till dylika djurfabriker har också nackdelar. Motionärerna anser att dessa nackdelar är så vägande, att djurfabrikerna bör avvecklas i sin nuvarande form. Vi har inte i utskottet reserverat oss till förmån för denna motion, eftersom vi vill avvakta vad den pågående utredningen eventuellt har att säga om utvecklingen på detta område. Självfallet kommer vi att återkomma med förslag, om vi anser det vara påkallat. I den proposition som behandlas i betänkandet föreslås-en ökad avgiftsfinansiering inom lantbruksnämndernas verksamhet. Enligt det förslag som lades fram av kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen skulle 10 milj.kr. av kostnaderna för den statliga rådgivningen till jordbruket avlastas statsbudgeten genom ökad individuell avgiftsfinansiering. Eftersom detta förslag lagts fram i samförstånd med lantbrukarnas förhandlingsdelegation, yrkar inte vi någon ändring av detta. Men vissa frågeställningar finns som man enligt vår mening måste följa med uppmärksamhet. Först vill jag säga att man rent allmänt måste ställa sig tveksam till en fortsatt minskning av personalen på lantbruksnämnderna. Nämnderna har fått ökade arbetsuppgifter, och områden som gäller miljöoch naturhänsyn, arbetsmiljöfrågor och kulturminnesvård får allt större betydelse. En ökad individuell avgiftsfinansiering kan också medföra för jordbruksnäringen icke önskvärda konsekvenser. Först och främst torde det väl vara så att det är jordbrukare som har problem, t.ex. ekonomiska, som söker rådgivning hos nämnderna. En kostsam avgift i ett sådant sammanhang kan inte vara till hjälp för dessa jordbrukare. Tvärtom kan det ju bli tuvan som stjälper lasset. Vi ser också en risk för, om den allmänna rådgivningen — vi förutsätter då en neutral sådan — blir kostsam för jordbrukaren, att den kommersiella rådgivningen, som ofta är helt gratis, får ett ännu större inflytande på jordbruksnäringen. Enligt vår mening är inte en sådan utveckling acceptabel. Nu säger utskottet i anledning av vår motion att man utgår från ”att man från lantbruksverkets sida med uppmärksamhet följer utvecklingen på hithörande område”. Det kommer vi också att göra, och finner vi anledning så återkommer vi till denna fråga. Jag vill i detta sammanhang erinra om att vi har accepterat en avgift på gödseloch bekämpningsmedel och att vi då framförde att inkomsterna därav bör kunna användas bl.a. till rådgivning. Det förslaget har också riksdagen i veckan ställt sig bakom. Det finns alltså medel att tillgå, om det visar sig att en ökad avgiftsfinansiering skulle medföra negativa konsekvenser för jordbruket. I propositionen togs även frågan om utsädeskontrollens framtida organisation upp. I en motion av Per Israelsson och Nils Berndtson föreslogs att frökontrollanstalterna i Linköping och Örebro skulle få behålla sin nu gällande rätt till statsplombering av utsäde. Motionärerna kan här glädja sig åt att ha fått gehör för sitt förslag i utskottet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett betänkande om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, det kan man väl snabbt klara av — det låter som något regelverk som man snabbt klubbar igenom. Ja visst, om det beror på mig, kan vi snabbt anta utskottets förslag. Men riksdagens ledamöter bör kanske ändå en liten stund besinna att detta betänkande gäller villkoren för produktionen av vår dagliga föda — utan den lever vi dåligt.

Man kritiserar och ifrågasätter vårt prisregleringssystem. En livsmedelspolitisk utredning arbetar f.n. under högtryck för att fram till en ny avtalsperiod kunna lägga fram förslag till lösning av några av de problem som drabbar det svenska jordbruket i dag, t.ex. obalansen i produktionen, bristen på samordning mellan kost-hälsa-synpunkter och matproduktionen, sårbarheten hos en alltmer utlandsberoende produktionsstruktur och en centraliserad vidareförädling. Detta är också problem som tas upp i många av det trettiotal motioner som behandlas i betänkandet. Därför finns det goda skäl för att dessa motioner lämnas, med hänvisning till livsmedelskommitténs arbete, utan åtgärd. Låt oss ta upp den diskussionen när kommittén är färdig. Tidigare i vår tog riksdagen ställning till den jordbruksprisöverenskommelse som gäller fr.o.m. den 1 maj. Men då var inte fördelningen av de medel som kommer från införselavgifter, slaktdjursavgifter m.m. klar. Dessa frågor tas upp i proposition 191, som vi behandlar i dag. I vissa frågor är utskottet inte enigt. För tids vinnande, herr talman, skall jag försöka att på min utmätta tid mycket kort beröra samtliga reservationer. När det gäller förslaget att 10 milj.kr. av kostnaderna för den statliga rådgivningen till jordbruket på sammanlagt ca 60 milj.kr. skall finansieras med avgifter, vill moderater, folkpartister och centerpartister inte godkänna att man förstärker statsfinanserna med avgifter. Nu är det ju ändå så att jordbrukarnas organisation LRF i förhandlingarna har godkänt detta, och jag kan inte tro annat än att LRF tänker på de små jordbrukarna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna 1, 2 och 3. Livsmedelssubventionerna gäller ju nu endast för mjölkprodukter, men på denna viktiga post vill såväl moderater som folkpartister pruta ned beloppen, trots att dessa subventioner är mycket viktiga för såväl konsumenter som jordbrukare. Moderaterna yrkar i reservation 4 på en minskning med 185 milj.kr., men anser egentligen principiellt att subventionerna helt bör avvecklas. Jag yrkar avslag på det förslaget. Folkpartiet vill däremot minska subventionerna med 1 000 milj.kr. under ett budgetår. Med hänsyn till det dråpslag detta skulle bli mot många familjer yrkar jag att riksdagen måtte avvisa det förslaget. Vpk vill i sin tur öka livsmedelssubventionerna med 870 milj.kr. för detta budgetår, men man föreslår inte någon täckning för det beloppet inom jordbruksdepartementets budget. Med hänsyn till att vi nästan är framme vid slutet av budgetbeviljningsperioden yrkar jag, herr talman, avslag på reservation nr 6. Statens utsädeskontroll är en verksamhet som finansieras både genom uppdragsverksamhet och med avgifter. Nu föreslås i propositionen en ny ordning, nämligen att denna kontroll, som är en form av statlig service till jordbruksföretagen, skall finansieras med avgifter och att därför det statliga anslaget skall minskas. Man räknar med att nya regler för statsplombering av utsädet skall innebära besparingar, som på sikt kan minska kostnaderna. Vi måste ändå tro att vi när vi samordnar och förenklar statlig verksamhet också sparar pengar. I reservation nr 7 föreslår centerpartiet, som inte tror på detta, en ökning i förhållande till regeringens förslag med 2,5 milj.kr. Jag yrkar mot bakgrund av vad jag här har sagt bifall till utskottets förslag och avslag på reservation nr 1 Som skåning får jag lov att uttrycka att Norrvikens trädgårdar är en pärla vad gäller svensk trädgårdskonst. Man måste dock för framtiden söka få lokala och regionala myndigheter att ta över ansvaret för denna fina trädgård. Därför vill statsrådet i propositionen ge ett slutanslag på 3 milj.kr. för att rusta upp de befintliga anläggningarna och sedan överlämna dem till vård av lokala myndigheter. De lokala myndigheterna är troligtvis bäst skickade att handha dessa anläggningar. De finns nära inpå och kan med hänsyn till behoven i området anpassa verksamheten till den ekonomiska situationen. Jag tror att de lokala myndigheterna har förmåga att anpassa anläggningarna till den känsliga miljön vid Laholmsbukten. Det är därför glädjande att alla partier anser att det statliga engagemanget bör avvecklas. Detta statliga slutanslag kan medverka till att de lokala myndigheterna kan ta över verksamheten i fullt användbart skick. Därför anser jag att centerpartiets reservation bör avslås. Egentligen, herr talman, är reservation nr 9 litet av ett missförstånd. Det är livsmedelskommittén som skall bedöma jordbrukets utvecklingsmöjligheter. Frågor om produktion av proteingrödor, energiråvaror och export, som tas uppireservation 9, behandlas av utredningen — låt vara mera översiktligt som en del av den framtida jordbrukspolitiken, som ingår i livsmedelspolitiken. Alla jordbrukare har inte skogsbruk, och skogsbruket har nyligen varit föremål för utredning, och därför anser vi i utskottets majoritet att det inte finns behov av en ytterligare utredning på detta område. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 9. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag på alla punkter och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är riktigt, Grethe Lundblad, att rådgivningsavgiften var resultat av en överläggning med LRF. Men vad jag förstår har man gått med på denna avgift under ganska hårt tryck. Detta gör att vi trots allt har gått ifrån den princip som vi brukar ha, dvs. att inte ändra på resultat av en överläggning. När det gäller besparingarna inom organisationen för utsädeskontroll tror jag inte att det blir någon besparing just nu. Grethe Lundblad sade att det på sikt kommer att bli en besparing, och det kan jag hålla med om. Men ”på sikt” innebär inte att det blir någon besparing detta budgetår, och det är för detta budgetår som vi har begärt att få dessa pengar. Jag tror att det är en realistisk bedömning.

Herr talman! Lennart Brunander säger att jordbrukets organisationer har gått med på rådgivningsavgiften under ganska hårt tryck, och jag tror att det är en vanlig situation i förhandlingssammanhang. Jag har själv ofta gått mycket tillplattad från förhandlingsbordet, och jag tror säkert att det ofta är så i förhandlingar att man måste ge och ta. Därför måste vi försöka acceptera denna överenskommelse. Jag skall inte ytterligare kommentera detta med utsädeskontrollen. Vi skall ha de bästa förhoppningar om att man inom denna kontroll, genom att samordna, försöka förenkla utsädeskontrollen och ha den på ett mindre antal ' anläggningar, skall kunna göra besparingar som innebär att man kan anpassa sig till det anslag som beviljas.
Herr talman! Problemet med denna överenskommelse är att den går stick i stäv mot vad man säger att man vill göra, nämligen att hjälpa de jordbrukare som har det svårast, de som har skuldbördor. Det är därför vi har gått emot den.
Herr talman! Jag tycker att vi skall lita på att jordbrukets organisationer också för jordbrukets talan. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För två dagar sedan firade vi världsmiljödagen. Miljödebatter rör oftast stora frågor. Men detaljerna — vilka vi som enskilda eller grupp har möjlighet att påverka — är inte betydelselösa. Miljövården börjar här och nu. Jag vill med dessa ord sätta in min motion från den allmänna motionstiden om Norrvikens trädgårdar i sitt sammanhang, den nära miljön och förvaltningen av den. Motionen behandlas i jordbruksutskottets betänkande 37 med utgångspunkt i proposition 1983/84:191, som bl.a. innehåller förslag om anslag till Norrvikens trädgårdar. Även om många av kammarens ledamöter genom besök känner till Norrvikens trädgårdar vill jag ändå ge en mycket kort beskrivning av dess tillkomst, omfattning, förvaltning och nuläge. Norrvikens trädgårdar grundades 1906 av trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin. 1971 bildades Stiftelsen Norrvikens trädgårdar med bl.a. staten och de båda Skånelandstingen som intressenter. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna, att främja driften och förvaltningen av Norrvikens trädgårdar och att tillse att anläggningen hålls tillgänglig för allmänheten samt att främja verksamhet med naturlig anknytning till trädgårdarna. Norrvikens trädgårdar är belägna vid Laholmsbukten. De skyddas av en lövklädd höjdsträckning. Trädgårdarna består av nio olika stilträdgårdar, av stora öppna ytor, av fruktträdgårdar och av ett flertal byggnader. Hela anläggningen är kulturminnesskyddad och gränsar till ett naturreservat. Avtalet mellan staten och övriga intressenter om finansieringen och driften av Norrvikens trädgårdar upphörde att gälla den 30 juni 1981. I september 1982 fick avdelningsdirektör Gradin vid lantbruksnämnden i Malmö i uppdrag att utreda verksamheten vid Norrviken. Bl.a. skulle ytterligare rationaliseringsmöjligheter belysas, marknadsföring och utökad turistsamverkan skulle utredas samt trädgårdarnas kansli och administration ses över. Vad dessa utredningsdirektiv lett fram till har jag inte helt kunnat få klarhet i eftersom jordbruksdepartementets promemoria DS Jo 1983:7 endast innehåller delar av den Gradinska utredningen. Så mycket är dock klart, att de föreslagna aktiviteterna med skidbacke, lift, rodelbana och campingplats illa passar in i ”verksamhet med naturlig anknytning till trädgårdarna”. Detta har föga med god miljövård att göra. Om detta s.k. ramprogram är staten och övriga intressenter överens utan att först kräva en fackmässig granskning av miljöaspekter och lönsamhetskalkyler. Det är märkligt eftersom man ju ändå har såväl professor Per Friberg på lantbruksuniversitetet som revisor kanslirådet Einar Herlitz till sitt förfogande. Jordbruksutskottet tillstyrker i enlighet med den nämnda propositionen förslaget om ett anslag på 3 milj.kr. för upprustning av Norrvikens trädgårdar, och anslaget skall utgå under 1984 och 1985. I det sammanhanget är det anmärkningsvärt, att staten har beslutat att lämna stiftelsen fr.o.m. den 1 juli 1984. Därmed markerar man, enligt min åsikt, att man inte tar ansvar för det program som man själv har låtit ta fram. Jag anser att det hade varit rimligt att staten hade funnits kvar i stiftelsens styrelse åtminstone till utgången av 1985. Då hade man hunnit pröva ramprogrammet ur miljöoch lönsamhetssynpunkt, och kanske hade man kommit fram till andra lösningar. På den punkten sammanfaller mina önskemål med reservation 8. Jag biträder dock inte den meningen att Norrvikens trädgårdar enbart skulle ha lokalt och regionalt intresse. Enligt min mening är de nu, lika väl som när stiftelsen bildades 1971, ett riksintresse. Men eftersom både majoritet och reservanter anser att så inte är fallet, inser jag olönsamheten i att nu ställa ett yrkande på den punkten.
Herr talman! Jag tycker ändå att det är på sin plats att tala om att vad som står i betänkandet inte är att staten har ingått ett avtal om den fortsatta verksamheten, utan att staten har ingått ett avtal med stiftelsen om att staten inte i fortsättningen skall vara engagerad i den fortsatta verksamheten. Därför finns det alltså inget skäl att, som förordas i reservationen, staten skulle ha en styrelserepresentant eller på annat sätt lägga sig i hur verksamheten skall vara utformad i framtiden. Staten har endast velat ge ett slutanslag. Det finns alltså ingen överenskommelse som talar om att staten i fortsättningen skall engagera sig i Norrvikens trädgårdar.
Herr talman! Staten har varit med om att ta fram och fastställa det ramprogram som finns, och man har beviljat anslag för trädgårdarnas upprustning fram till utgången av 1985. Därför anser jag för min del att det vore naturligt att staten förblev representerad i styrelsen under den tiden.

Herr talman! Grethe Lundblad gjorde här gällande att vi moderater snabbt ville avveckla livsmedelssubventionerna. Grethe Lundblad! Vi moderater är klart medvetna om att en avveckling av livsmedelssubventionerna endast kan ske på mycket lång sikt. Därför menar vi att det är onödigt att skrämma upp såväl producenter som konsumenter. Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar, rörande jordbruksprisregleringen m.m., tas många viktiga jordbrukspolitiska frågor upp till behandling. Ett stort antal motioner behandlas i betänkandet. De flesta av dessa motioner avstyrks med hänvisning till att livsmedelskommittén enligt sina direktiv har att pröva och behandla de i motionerna upptagna frågorna. Jag vill trots detta bl.a. ta upp några viktiga frågeställningar redan nu. Andra finns det förmodligen anledning att återkomma till senare, när livsmedelskommitténs förslag skall behandlas. Herr talman! Då det gäller vårt krav i motion om komplettering av skördeskadeskyddet vill jag helt kort understryka vikten av att det nu händer någonting på området. Vi motionärer har under flera år fått samma besked — att man avvaktar överväganden i ämnet. Herr talman! Oberoende av vem som blir huvudman för skyddet framöver måste det av rättviseskäl kompletteras så att ytterligare grödor, som t.ex. åkerbönorna i södra Sverige, kan omfattas av skyddet. Vidare måste trädgårdsnäringens problem på området lösas, t.ex. genom införande av odlingskonto. I inte mindre än fem motioner tas den svenska sockernäringens framtid upp. Orsaken till detta är med stor säkerhet den oro som råder f. n. ute bland odlarna och bland anställda inom sockerindustrin. Regeringens utspel i höstas genom utrikeshandelsministerns uttalande i samband med sockerkonferensen i Gen&ve var ett slag mot alla dem som trodde att sockernäringskommitténs betänkande, som framlades våren 1982, skulle beaktas. I betänkandet var kommittén enig om att föreslå en sockerbetsareal om 54 400 hektar. Den odlingsarealen skulle säkra sockerbrukens drift på samtliga bruksorter. Sockernäringskommittén kom till i syfte att utvärdera och eventuellt ompröva 1977 års beslut, vilket ju också skedde. Det är därför, herr talman, oroande och anmärkningsvärt att kommitténs betänkande inte nämns i utskottsbetänkandet. Man hänvisar i stället till att 1983 års livsmedelskommitté kommer att överväga ärendet. Herr talman! På grund härav finns det anledning att kraftigt understryka vikten av att livsmedelskommittén beaktar den redan gjorda utredningen beträffande sockernäringens framtid. Jag vill också säga något om Norrvikens trädgårdar. I enlighet med 1971 års riksdagsbeslut ingår staten som 50-procentsintressent i den allmännyttiga stiftelsen. Staten har representation i styrelsen genom ordförande och två övriga ledamöter. Staten har alltså haft ett ansvar under 13 år. Med tanke på att bidragen till driften är högst blygsamma, om man jämför med landets övriga kultursatsningar, förefaller det mig olyckligt att man så här snabbt drar sig ur sitt engagemang. Problemet med förluster i driften skulle relativt lätt kunna låta sig bemästras genom en åtstramning och rationalisering av densamma, inte minst inom administrationen.

Inga svar alls på dessa frågor återfinns i utredningen eller i jordbruksdepartementets promemoria. Däremot omtalar promemorian ett s.k. ramprogram för Norrvikens trädgårdar som, om det genomförs, automatiskt medför att denna betydande kulturinstitution på alldeles avgörande sätt riskerar att ändra karaktär, från att vara en allmännyttig stiftelse till att bli en nöjespark driven i vinstsyfte. Så förfar man inte med vårt kulturarv. Herr talman! Staten köper sig nu fri från ansvar genom att ge ett slutbidrag på 3 milj.kr., och jag tycker att det är olyckligt att man inte på något sätt följer upp hur dessa pengar kommer att användas. Herr talman! I övrigt vill jag yrka bifall till de reservationer i betänkandet under vilka det står moderata namn.

Herr talman! 1983 års livsmedelskommitté skall redan i höst framlägga förslag som väntas ge underlag för överväganden om den svenska sockerproduktionens framtida storlek. Så står det att läsa i betänkandet. När man känner till detta, varför skriver man då en motion i ärendet? Jo, av den enkla anledningen att upprepade uttalanden den här vintern av såväl jordbruksministern och utrikeshandelsministern som sockerbolagets verkställande direktör inger oro på odlingsgårdarna och vid sockerbruken. Herr talman! Utskottet säger i betänkandet att skäl inte föreligger att föregripa livsmedelskommitténs ställningstagande när det gäller den svenska sockerproduktionens framtida storlek. Jag tycker att jordbruksministern borde ha gett utrikeshandelsministern dessa ord med i bagaget, när Mats Hellström reste ned till Geneve för internationella sockerförhandlingar. Ett löfte om import av socker från u-länderna i storleksordningen 10-15 96 innebär att föregripa ställningstagandet. Det innebär nämligen att något eller några av de små brukens existens äventyras. 10-15 92 är ungefär vad bruken på Öland och Gotland producerar. Upplysningsvis kan också nämnas att tidigare import företrädesvis kommer från EG-länderna, så i Frankrike gnuggar man nog händerna i dag. Av sockerbruken är Roma sockerbruk det produktionsekonomiskt minst lönsamma, om man ser det snävt ur sockerbolagens synvinkel. Regionalekonomiskt är säkerligen Roma sockerbruk det viktigaste. 17 26 av de yrkesverksamma på Gotland är direkt sysselsatta i jordbruket mot 5 9e för landet i Övrigt. Lantbruksnäringen har alltså mycket stor betydelse för den totala sysselsättningen på Gotland. Bruket sysselsätter ca 200 personer. Det är dock inte bara de anställda vid bruket det handlar om. De gotländska sockerbetsodlarna finns i allra högsta grad medi bilden. De är ca 900, och man räknar med att deras årliga intäkter uppgår till mellan 40 och 50 milj.kr. Herr talman! Skulle denna inkomstkälla försvinna skulle också många små jordbruk försvinna. Det är denna typ av kombinationssysselsättning som gör att många människor kan leva och bo kvar på Gotland. För att ta hand om alla våra sommargäster, ge dem trevnaden av en levande landsbygd med kvarvarande service krävs — faktiskt — att sockerbruket finns kvar. Det är en mycket viktig inkomstkälla för många små jordbrukare. Herr talman! Min bästa och säkraste gröda, sade en odlare i en intervju nyligen. Han menade då att sockerbetorna ger honom den bästa möjligheten att själv påverka det ekonomiska utfallet bl.a. genom maskinsamverkan. Samnyttjande av bevattningsdammar är också vanligt. Betmassan har stor betydelse som djurfoder. För att minska kostnaderna för torkningsprocessen har bruket nyligen investerat ca 4 milj.kr. i en ny kolpanna. Herr talman! Både den enskilde odlaren och fabriksledningen gör alltså vad som står i deras makt för att rationalisera i medvetande om att hela Gotlands jordbruk är beroende av sockerbruket i Roma. Vad forskning och utvecklingsarbete beträffar säger VD:n för sockerbolaget, att man ännu inte fått fram några konkreta realistiska förslag till lönsam alternativ sysselsättning vid ett eventuellt nedlagt bruk. Forskning är en mödosam process som ofta omspänner årtionden — det har vi hört redan tidigare i dag. Detta alternativ kan herr jordbruksministern alltså just nu kasta i papperskorgen. Till slut, herr talman! Jag hoppas att vad jag här mycket kort har sagt kommer att beaktas vid utarbetandet av det förslag som livsmedelskommittén skall lägga fram i höst, så att riksdagen därefter snarast kan göra ett bindande uttalande om att en ytterligare begränsning av sockerarealen inte skall komma till stånd på Gotland eller annorstädes samt att nivån på drygt 54 000 ha bör vara målsättningen — detta för att driften vid våra sockerbruk skall vara säkrad. Staten bör här ta sitt regionalekonomiska och sysselsättningspolitiska ansvar, herr talman.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i konstitutionsutskottet reserverat sig emot förslaget från förvaltningsstyrelsen att höja vissa arvoden. Jag vill yrka bifall till den reservationen. Vi anser inte att det är skäligt att nu, efter en kraftig höjning av ledamöternas arvoden och en utvidgning av dessa så att ledamöterna har helårslön, också höja arvodena för vissa uppdrag som en ledamot har i sin egenskap av riksdagsledamot. I några fall kan det förvisso vara fråga om att andra än riksdagsledamöter uppbär dessa arvoden, men det hör till undantagen. Vi tycker inte heller att det finns skäl att nu utöka kretsen av arvoderade till att också innefatta vice ordförande i utskott. Man undrar var det kommer att sluta. Skall kanske snart ledamotskap i utskott berättiga till extra arvode? Det tycks inte heller finnas någon tanke bakom dessa arvoden, beloppen skiljer sig avsevärt beroende på vilket uppdrag det är fråga om. Som exempel kan nämnas att för ordförandeskap i riksbanksfullmäktige utgår ett årsarvode om 26 700 kr. enligt förslaget, ordförande i Nordiska rådets svenska delegation erhåller 7 000 kr. i årsarvode och en utskottsordförande kommer att erhålla 9 900 kr. Det hade kanske varit skäl att i stället för denna höjning göra en mer grundlig översyn av nivån på arvodena. Detta också med tanke på att en riksdagsledamot numera uppbär årsarvode. Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på vad som sägs i konstitutionsutskottets betänkande angående lagarnas och därmed arvodeshöjningarnas ikraftträdande. I lagförslaget anges: ”Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1984.” Det är alltså en form av retroaktiv lagstiftning, där lagen skall gälla innan den ens har stiftats. Om detta säger konstitutionsutskottet följande i sitt granskningsbetänkande 1983/84:30: ”Utskottet vill avslutningsvis framhålla att det givetvis är angeläget att även riksdagen i samband med antagandet av lagar överväger om den av regeringen föreslagna ikraftträdandedagen är lämplig. Både för allmänheten och för berörda myndigheter är det av stor vikt att författningarna ges ut i god tid före ikraftträdandet. Utskottet understryker därför ånyo betydelsen av att ansträngningar görs för att åstadkomma förbättringar i detta hänseende. Utskottet avser att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen beträffande författningsutgivningen.” Det hade varit mer i linje med utskottets synsätt om utskottet ändrat på förvaltningsstyrelsens förslag så att tillämpningen av lagen följt dess ikraftträdande. Herr talman! Än en gång ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande 34.

Herr talman! Tidigare denna vår har regeringens myndigheter fått sina arvoden uppräknade. Nu föreslås från förvaltningskontoret att arvoden som gäller riksdagens myndigheter och organ skall räknas upp efter samma principer. En nyhet är att vice ordförandena i utskotten skall få ett särskilt arvode. Ordförandena i utskotten föreslås få ett förhöjt arvode. Höjningarna framgår av utskottets skrivning och har också berörts av Marie-Ann Johansson, så jag finner inte skäl att upprepa beloppen. Konstitutionsutskottet konstaterar i sin skrivning att flera arvoden varit oförändrade sedan 1979, arvoden till vice talman och utskottsordförande ända sedan 1974. Konstitutionsutskottet anser att en höjning är välgrundad och påpekar dessutom att det kan vara skäl att i framtiden göra en mera regelbunden översyn av arvodena. Det är inte utan skäl man gör den kommentaren. Tioårsintervaller eller femårsintervaller när det gäller arvodesoch lönejusteringar är nog högst olämpligt med hänsyn till många olika faktorer. Konstitutionsutskottet har inga invändningar mot de föreslagna beloppen. Mot den här bakgrunden ter det sig mindre välbetänkt när vpk motiverar sitt avslagsyrkande bl.a. med att arvodena är så höga att någon ändring inte kan vara aktuell. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande 1983/84:34 och avslag på vpk-reservationen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion med anledning av regeringens kompletteringsproposition återkommit med kraven på skärpt beskattning av realisationsvinster, höjd bolagsskatt, ökad omsättningsskatt på aktier samt en engångsskatt på stora förmögenheter. Vi reser dessa krav därför att det framför allt under senare år har skett så dramatiska överföringar av förmögenheter till de redan förmögna. De som har fått släppa till dessa medel är de lönearbetande som under en följd av år i stället erhållit reallöneminskningar. En omfördelning är alltså nödvändig, och vpk:s krav bör därför bifallas. Vi lägger också i samma motion fram förslag om slopande av momsen på mat. I den föregående debatten argumenterade kamrat John Andersson för detta krav, varför jag nu avstår från ytterligare argumentering. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motion 2957 yrkande 9 och 10.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 33 behandlas lag om hyresstopp och en del andra åtgärder på bostadsförsörjningens område. Socialdemokraternas mål att få ner inflationen till 4 96 förutsatte låga löneökningar i de avtal som nu träffats. Det är bara att konstatera att regeringen tappade kontrollen och greppet över utvecklingen. Finansministern betecknade dem som agerat som galningar när han kom tillbaka till Sverige från sin resa. Regeringen har nu gått ut med en rad åtgärder — prisstopp, hyresstopp och andra åtgärder som vi kommer att diskutera mera ingående under morgondagen då ekonomisk debatt äger rum här i kammaren. Man har alltså föreslagit hyresstopp, som innebär att fastighetsförvaltarna inte har möjlighet att få täckning för de kostnadsökningar som redan inträffat på grund av de nya löneavtalen och annat. Hyresstoppet får därför som enda effekt att vi skjuter upp det genomslag på hyran som de ökade kostnaderna kommer att innebära. Det är alltså inte någon lösning, eftersom man redan har gått med på att kostnaderna för fastighetsförvaltning ökar. Vi yrkar avslag på förslaget om ett hyresstopp. I kompletteringspropositionen föreslås också ökade ramar för samlingslo .kalsbyggande, bidrag och lån till denna verksamhet samt ett boendemiljö bidrag. Där tillstyrker vi från centerns sida regeringens förslag. Jag yrkar alltså avslag på de reservationer som folkpartiet och moderaterna har fogat till utskottets betänkande. När det gäller vilka som kan komma i åtnjutande av boendemiljöbidraget har vi en avvikande mening gentemot socialdemokraterna och vpk. Enligt en socialdemokratisk motion får nu bostadsrättsföreningarna möjlighet att söka boendemiljöbidrag, men det kommer endast att gälla bostadsrättsföreningar som tillhör HSB eller Riksbyggen. Vi menar att det är orättvist att ställa vissa bostadsrättsföreningar utanför. Samtliga föreningar bör naturligtvis ha samma möjlighet. Därför har vi framfört vår synpunkt i en reservation till betänkandet. Vi har också sagt att man måste vidta åtgärder av mera definitiv och effektiv karaktär för att minska kravet på boendemiljöbidrag i fortsättningen. Vi återkommer med vårt yrkande om att man från de allmännyttiga bostadsföretagens sida bör överväga möjligheten att förvandla en del av sitt bostadsbestånd till bostadsrätter. Jag kan konstatera att även det här yrkandet kommer att avslås här i kammaren. Det är inte första gången. Denna fråga har ju varit uppe till behandling tidigare. En rad kommuner väljer nu denna metod. Vi tycker att det vore riktigare att ha använt den här metoden i ett tidigare skede och inte väntat till dess att man nästan hänger med snaran runt halsen när det gäller ekonomin. Jag har i en motion pekat på den situation som uppstått inom länsbostadsnämnderna, nämligen att en rad ansökningar om lån och bidrag till energibesparande åtgärder inte kan beviljas därför att de anslag som stått till förfogande har förbrukats. Utskottet konstaterar att regeringen, efter det att motionen väcktes, vidtagit åtgärder.

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 13 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Att införa ett hyresstopp är, liksom att införa ett prisstopp, endast en kosmetisk åtgärd. Det går nämligen inte att förbjuda inflation. Fastighetsägarnas kostnadsstegringar är en realitet, och de måste kompensera sig för dem. Kan detta inte ske genom hyreshöjningar är enda sättet att eftersätta underhållet, vilket är synnerligen olyckligt med tanke på hyresgästerna. Att skjuta nödvändiga hyreshöjningar på framtiden leder till ett uppdämt, ökande behov av allt större hyreshöjningar. I de förhandlingar som förts mellan hyresgäster och hyresvärdar har dessa långt innan hyresstoppet blev aktuellt träffat avtal på det här området. I det avtalet finns en klausul om att hyrorna skall höjas om prisökningarna överstiger 5,5 20 under perioden juli 1983-juni 1984. Den inflationsnivån uppnåddes redan under mars månad. Att regeringen vill ingripa i ett avtal som träffats mellan två parter bådar inte gott. Det är förmodligen ett första steg mot en statlig inkomstpolitik, där ingen behöver ta ansvar för sina handlingar. De allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning sker efter självkostnadsprincipen. Ett hyresstopp innebär att de inte längre får full kostnadstäckning, utan måste driva verksamheten med underskott. På grund av den svaga ekonomi som många av dessa företag har måste det skjutas till pengar från annat håll. I regel blir det då kommunerna som får bidra med skattemedel. Är det detta som är regeringens avsikt? Under en följd av år har vpk krävt införande av hyresstopp, krav som utskottet alltid har avvisat.

Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 och 16.

Herr talman! När det gäller frågan om hyresstopp är det verkligen anmärkningsvärt att socialdemokraterna nu accepterar och själva för fram det gamla vpk-kravet om hyresstopp. Vi har i civilutskottet år efter år avvisat kravet, och socialdemokraterna har helt slutit upp tillsammans med övriga partier. Vi kan inte se att några av de nackdelar vi förut redovisat när det gäller effekten av ett hyresstopp skulle ha försvunnit. Att införa hyresstopp är bara att skjuta problemen framför sig — precis på samma sätt som man gör genom att införa prisstopp i tron att man därmed klarar inflationsmålen. När det gäller ramen för miljöförbättrande åtgärder har vi yrkat avslag — både av principiella och av statsfinansiella skäl. När det gäller de miljöförbättrande åtgärder som är angelägna kan dessa mycket väl komma till stånd genom de bidragsmöjligheter som redan finns, och därför finns det ingen anledning att nu utvidga ramen för bidrag till förbättring av boendemiljön. Vi anser därför att regeringsförslaget skall avslås i denna del. Även om vi nu själva yrkar avslag och kanske därför inte skall lägga oss i utformningen av förslaget, vill jag ändå redovisa vår förvåning över utformningen. Att man skiljer på folkrörelsekooperativa bostadsrättsföreningar och andra bostadsrättsföreningar, som man gör i den socialdemokratiska motionen och som utskottsmajoriteten gör, är verkligen förvånande. De som utelämnas bedöms tydligen av socialdemokraterna som icke fullvärdiga bostadsrättsföreningar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1,6,8,9, 11, 12 och 14, som är fogade till bostadsutskottets betänkande nr 33:

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant sedan många år tillbaka tagit initiativ och ställt förslag för att stoppa hyreshöjningarna och pressa ned boendekostnaderna. En av huvuduppgifterna på bostadspolitikens område har varit och är att komma till rätta med en helt orimlig hyresutveckling. Vi har pekat på sambandet mellan höga hyror och ökade orättvisor och på det hinder höga hyresnivåer utgör för en socialt inriktad bostadspolitik. Regeringens förslag till hyresstopp är bra, och det är nödvändigt mot bakgrund av dé senaste årens utveckling bort från socialt acceptabla hyror. Det är bra att regeringen kommit till insikt om att det — tvärtemot vad man tidigare hävdat — går att införa hyresstopp. Det är viktigt att de undantag som förutsätts kunna ske blir mycket begränsade. Vi ser hyresstoppet som en temporär åtgärd av flera nödvändiga åtgärder i syfte att undvika nya hyreshöjningar och att pressa ned hyrorna, framför allt i nybyggda hus. Vi har i vår motion 2944 erinrat om att det av vår totala konsumtion framför allt är kostnaderna för bostad, bränsle och lyse som procentuellt ökat mest under senare år. Bostaden är nu den största budgetposten för hushållen och har passerat utgifterna för mat m.m. Hyrorna har i genomsnitt fördubblats sedan år 1976. Denna ökningstakt överstiger den övriga prisutvecklingen i samhället. Särskilt hårt har barnfamiljerna drabbats. Deras ekonomi har blivit alltmera ansträngd. Många nya hushåll har hamnat under existensminimum. Ingenstans finns i dag så många socialbidragstagare som i de nya hyreshusområdena. Hyresstoppet bör enligt vår mening inte begränsas till att gälla endast t.o.m. den 31 december 1984 utan bör gälla t.v. De åtgärder som enligt vpk:s mening måste sättas in beträffande finansiering, riktat stöd till allmännyttiga bostadsföretag och en omfördelning av samhällets bostadsstöd från ägartill hyressektorn, liksom andra åtgärder för att motverka hyresstegringarna, kommer knappast att kunna realiseras till kommande årsskifte. Giltighetstiden för hyresstoppet bör därför inte begränsas till utgången av 1984. Margareta Gard sade i ett anförande nyss att det är omöjligt att förbjuda inflationen. Dess bättre är det dock inte omöjligt att stoppa hyresutvecklingen och pressa ned boendekostnaderna, om den politiska viljan finns. Det är, herr talman, en fördelningspolitisk fråga. Det gäller att ta hänsyn till de människor som har det sämst, den kategori boende som har det minsta stödet generellt sett från samhällets sida. I föreliggande betänkande behandlas också bl.a. frågan om tjänstebostadshyran för präster. Utskottsmajoriteten vill mot bakgrund av en överenskommelse mellan berörda arbetsmarknadsparter om hur man skall reglera bl.a. skattemässiga frågor om bostadsförmån ge regeringen till känna att dispens för hyresstoppet skall kunna fås i dessa fall. Även om jag har förståelse för problemet som sådant, är det principiellt av den arten att liknande problem i och för sig skulle kunna åberopas av alla som har någon typ av tjänsteeller personalbostad med viss hyresutveckling. Därmed skulle en del av fältet beträffande hyresstoppet vara upprivet. Att göra ett undantag för alla sådana kategorier skulle föra för långt.

Det är bra förändringar som nu föreslås och som vi självfallet ställer oss bakom. Detsamma gäller övriga förslag vilka behandlas i bostadsutskottets betänkande nr 33. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3 och 4. Reservation nr 2 kommer vpk att stödja i andra hand, om vårt förslag faller.

Herr talman! De bästa argumenten finns i bostadsutskottets betänkande 33. De har förstärkts av de inlägg som nu har hållits. För att få stopp på debatten om hyresstopp yrkar jag bifall till reservation 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.